Herr talman! Ett par korta kommentarer, framför allt till följd av vad herr Johansson i Trollhättan sade! Det är väl ett riktigt påpekande att det inte är säkert att man automatiskt åstadkommer mera av länsdemokrati genom att överföra uppgifterna till landstingen, om man inte alls berör landstingens organisation. Men bakom reservanternas förslag ligger ju också påpekandet att om dessa väsentliga statliga uppgifter förs över till landstingen, så måste landstingen omorganiseras. Det sägs t.ex. i motionen 166:”De” — dvs. landstingen — ”bör erhålla en ny form av styrelse och ett vidgat utskottsväsende. De politiska partiernas ställning inom landstingen bör ytterligare stärkas. Strävan att ge väljarna ökade möjligheter att följa, påverka och kontrollera beslutsprocessen inom den egna regionen bör vara vägledande för organisationen av landstingen.” Sedan har det påpekats, bl.a. av herr Svensson i Malmö, att regeringen i sitt handlande inte har hållit valet mellan det länsbyråkratiska och det länsdemokratiska alternativet öppet. Man har tvärtom genom ett antal åtgärder successivt sökt eliminera det länsdemokratiska alternativets möjligheter att förverkligas och därigenom minskat förutsättningslösheten i länsberedningens arbete. Statsrådet Lundkvist, som har ansvaret för direktiven till länsberedningen, har ju utformat dem främst utifrån de tankegångar som finns i länsförvaltningsutredningen. Hade oppositionen — eller den tillfälliga majoriteten, som herr Johansson i Trollhättan talade om =— fått skriva direktiven, så hade de uppenbarligen blivit annorlunda. Det är ju ändå så att här har förekommit två stora utredningar — länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. Bägge dessa utredningar har gjort ett omsorgsfullt arbete. De har kommit till olika resultat om hur det skall vara ordnat på regional nivå i fortsättningen. Då kan man ju inte säga att här finns två principiella handlingslinjer — låt oss tillsätta en utredning! Då måste man ju bestämma sig! Beträffande detta med tillfälliga majoriteter, som besvärade herr Johansson i Trollhättan, så uppställer sig ju frågan: Vad är en tillfällig majoritet? Har herr Johansson i Trollhättan någon definition på hur lång tid en tillfällig majoritet kan finnas? Är det inte bättre att konstatera att ett beslut i riksdagen bör vara vägledande för utredningsarbetet?

Herr talman! Det är med synnerligen stort intresse som jag har tagit del av skatteutskottets betänkande nr 3 i anledning av min motion 1972:77 angående behandlingen av dispensärenden beträffande befrielse från inkomstskatt för realisationsvinst vid avyttring av aktier. Grundregeln vid avyttring av aktier som innehafts i fem år är i princip att 10 procent av försäljningsbeloppet blir skattepliktigt. Enligt beslut av 1966 års riksdag medges dock vissa dispensmöjligheter vid aktieförsäljning i strukturrationaliseringssyfte. Departementschefen anförde i propositionen 90 år 1966 bl.a. följande: ”Dispens skall givetvis inte medges i alla de fall då försäljningen leder till att två företag sammanslås. Det måste bli en bedömning från fall till fall. Om köpeskillingen lämnas i form av aktier i det andra företaget torde i regel förutsättningar för dispens få anses föreligga.” Även om jag inte helt delar departementschefens uppfattning kan jag till nöds acceptera den. Denna passus är faktiskt av mindre intresse för den sak som jag i dag vill diskutera.

Men trots detta, trots direktiven och trots departementschefens skrivning har total skattebefrielse beviljats. Jag citerar vidare vad departementschefen skrev 1966: ”Dispenser av detta slag bör, åtminstone tills vidare, ankomma på Kungl. Maj:t.

Enligt sedvanliga regler skulle det beskattningsbara beloppet ha blivit 50 000 kronor. Med 70 procents marginalskatt blir det en skatt på 35 0000 kronor, dvs. ca 9 procent av vinsten på 400000 kronor. Anses denna skatt på 9 procent alltför avskräckande? Skulle den kunna hindra en strukturrationalisering? Jag respekterar i allra högsta grad skatteutskottets, dess ordförandes och dess sekreterares sätt att behandla min motion.

Och utskottet har helt rätt — det är definitivt inte aktieägarna jag är ute efter, i det stora hela betyder det så litet för dem som får dessa pengar om det rör sig om total skattebefrielse eller om en beskattning på 10 procent av försäljningssumman. Mitt sifferexempel visade att skillnaden ändå är tämligen liten. Men som kommunalman måste jag reagera mot att skatteintäkter berövas primärkommuner och landsting genom ett beslut av Kungl. Maj:t. Tänk er en livskraftig industri i en relativt liten kommun. Denna industri betalar i vederbörlig ordning kommunaloch landstingsskatt, dess anställda likaså. Så köps denna industri upp av en annan. Vad blir följden? Rationaliseringar — klarare uttryckt: ”avskedanden” — mindre skatteintäkter för kommun och landsting. Snart ombildas företaget till fastighetsbolag och skatteintäkterna för kommun och landsting blir ännu mindre. Detta har skatteutskottet tydligen icke närmare diskuterat — ja, man kan ju ha diskuterat det, men det framgår i varje fall inte av trycket. En industri i en mindre kommun har mycket ofta upp till hälften av aktiekapitalet placerat hos skattebetalare inom kommunen. Icke nog med att kommun och landsting fått avstå från skatten på differensen mellan en rimlig utdelning och den verkliga utdelningen — de får i framtiden betydligt lägre skatteintäkter och i nuläget inte ens realisationsvinstskatten på de försålda aktierna. Herr talman! Endast ett par ord till — men av vital betydelse. Utskottet säger att dispensansökningarna ofta innehåller uppgifter som av affärsmässiga skäl icke bör offentliggöras. Efter ca 25 år i industrins tjänst är jag fullt medveten om detta. Men, herr Brandt, då transaktionen är klar kan väl alla hemligstämplade papper dras fram i ljuset? Då är ju inte sällan priset på överlåtelsen, övriga villkor, t.o.m. namn på aktieägarna och deras aktieinnehav publicerat av den alltid vaksamma pressen. Slopa nu hemligstämpeln och låt realisationsvinstkommittén gå igenom samtliga ärenden, de som gäller såväl beviljade som icke-beviljade dispenser åren 1966—1972! Jag försäkrar kommittén att det blir en spännande och ibland tämligen överraskande läsning. Herr talman! Jag vill tacka skatteutskottet för en utomordentlig behandling av min motion. Jag litar nu på att realisationsvinstkommittén tar sig an detta problem, och jag uttrycker en förhoppning om att denna kommitté skall komma fram till att riksskattenämnden i fortsättningen bör handlägga dessa dispensärenden. I så fall har jag definitivt nått mitt mål i denna fråga.

Herr talman! De numera tillämpade avdragsreglerna för resor med egen bil till och från arbetet innebär ju att de skattskyldiga får dra av för dessa kostnader efter en viss schablon. Den schablonen bygger på en beräkning att vederbörande privat kör ca I 300 mil utöver resorna till och från arbetet. Kostnaderna har fördelats på årsbundna och bilbundna kostnader. Schablonen ger sålunda rätt till avdrag vid årets taxering med 3:30 kronor per mil för de först körda 1 000 milen och med 2:10 kronor för därefter körda mil. Numera är det emellertid inte ovanligt att många reser mycket långa sträckor till och från arbetet. Det beror ju på att det finns önskemål från vissa personers sida att alltjämt bo kvar på landsbygden, även om de har sin sysselsättning förlagd till en tätort. Utöver att vederbörande kan ha intresse av att alltjämt bo kvar i sin gamla bygd måste det också vara av stor betydelse för samhället att så sker, eftersom man då slipper en helt onödig ökning av koncentrationen till tätorter. Herr Winberg har i år återkommit med en motion med samma yrkande som tidigare.

Vi som representerar moderata samlingspartiet i skatteutskottet har ansett att det här är en befogad motion, och därför har vi i en reservation yrkat på att riksdagen måtte bifalla densamma. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Utan tvivel är resor till och från arbetsplatsen en utgift för intäkternas förvärvande, och som sådan bör den vara avdragsgill. Det skulle alltså rätteligen få göras ett avdrag precis med kostnaderna för att färdas med bil dit. Men det är som var och en förstår helt omöjligt att komma till ett sådant resultat, att man för varje enskild arbetstagare kan säga hur mycket bilen har kostat just för resor till och från arbetet. Särskilt i den situationen att numera nästan varje människa har en bil, vare sig de åker till och från arbetet med den eller inte. Frågeställningen är då: Hur mycket av bilkostnaderna skall belasta detta avdrag för intäkternas förvärvande och hur mycket av bilkostnaderna skall anses vara en privat levnadsomkostnad? Man har här försökt hitta en schablon, en generös schablon, som innebär en sådan ändring i jämförelse med vad som har gällt tidigare, att avdrag också får göras för en del av de fasta kostnaderna, alltså kostnader som en bilägare, om han inte hade resor till och från arbetet, skulle få ta helt och hållet på den privata sidan. En sådan schablon kan aldrig slå rättvist för alla, det är en omöjlighet; en del tjänar på den, en del förlorar på den. Här har man gjort en schablon som innebär att alla de fasta kostnaderna för avskrivningar, räntor, skatter och försäkringar skall vara betalda, om vederbörande kör 2 300 mil. Ingen har bestritt att den uträkningen är ungefär riktig, att efter 2 300 körda mil är alla de fasta kostnaderna betalda. Då är frågan: Hur mycket kör vederbörande till och från arbetet och hur mycket privat? Körvanorna är oerhört olika hos olika människor och det är svårt att besvara den frågan. Man har dock efter en undersökning kommit fram till att den genomsnittliga privatkörningen per år uppgår till 1 300 mil. Somliga kör mycket mera och somliga kör mindre. Men om en person kör 1 300 mil privat, blir det 1 000 mil över för färder till och från arbetet för att han skall ha kört de 2 300 mil efter vilka alla fasta kostnader är betalda. Det spelar alltså i detta sammanhang ingen roll, om man kör 2 000, 3 000, 4 000 eller 5 000 mil till och från arbetet. Huvudfrågan är hur lång sträcka man kör privat — om man kör mer eller mindre än 1 300 mil. Det är en fråga som det inte går att bestämt svara på. Därför har riksdagen antagit en schablon, som ändå är ganska frikostig. För körsträckor upp till 1 000 mil får man dra av 3:30 kronor per mil och för körsträckor däröver 2:10 kronor. Alla fasta kostnader är som sagt betalda när 2 300 mil är körda. Det finns ingenting som säger att den som kör mer än 2 000—3 000 mil till jobbet inte skulle köra 1 300 mil privat. Det går inte att hävda något annat på den punkten, även om undersökningarna inte har givit ett klart resultat. En utredning som gjordes 1965 visade att de fasta kostnaderna för en arbetstagare som använde bil till och från arbetet i genomsnitt var 1 046 kronor. I dag får man dra av 3 300 kronor för de fasta kostnaderna. Schablonen är alltså mycket generös, även om man räknar med att 1 046 kronor 1965 motsvaras av 2 000 kronor i dag. Detta hindrar ändå inte att någon kan förlora på schablonen. Men det är flera som vinner än som förlorar på den. Det måste ju finnas litet rättvisa med tanke på de människor som inte har möjlighet att dra av några kostnader för färd med bil till och från arbetet men som håller sig med bil ändå. De som inte kan använda bilen till och från arbetet och få avdrag för detta har alltså en betydligt större bilkostnad än de som har förmånen att kunna använda bilen till och från arbetet. Med denna utgångspunkt tycker skatteutskottets majoritet att den nuvarande schablonen är rimlig och att det inte finns någon anledning att ändra den. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande.
Herr talman! Herr Wärnberg argumenterar för ett yrkande som inte inryms i vare sig motionen eller reservationen när han förfäktar att man för en stor del av dem som får göra de här avdragen använder en mycket förmånlig schablon. Det är möjligt att den är förmånlig för en hel del personer, men motionen och reservationen tar endast upp problemet för de människor som har en mycket lång körsträcka till sitt arbete; det är bara dem vi talar om. Jag menar att det måste anses befogat att de som kör så lång sträcka som över 2 000 mil till och från sitt arbete får göra ett litet större avdrag. Det är inte självklart att alla människor använder bilen för privat bruk. Det är troligt att många har bil beroende på att de bor så långt från sin arbetsplats att bilen är en förutsättning för att de över huvud taget skall kunna ta sig dit. Sedan tror jag att den som åker kanske 10—15 mil om dagen fram och tillbaka till arbetet inte kör bil så mycket privat; han är säkert nöjd med all bilkörning till och från arbetet. Jag tycker det är befogat att man försöker skapa en bestämmelse som tillgodoser just de personer som har mycket långa vägsträckor till sitt arbete, eftersom det, inte minst ur samhällets synpunkt, är angeläget att de har möjligheten att använda bil.
Herr talman! Den fråga som måste ställas är: Kör man 1 300 mil privat? Det går inte att bevisa att det generellt förhåller sig så, att den bil som någon använder som har lång väg till och från sitt arbete inte rullar privat. Bilen kan ju användas också av en annan person än den som kör den till och från sitt arbete; den kan användas av familjen, och den kan användas på semesterresa. Förutsättningen här är att vederbörande har kört 1 300 mil privat. Sedan spelar det ingen roll om han kör 2 000, 3 000, 4 000 eller 5 000 mil till och från arbetet. Han har fått hela kostnaden för 2300 mil täckt och eftersom den siffran är mycket generöst tilltagen — genomsnittet kör inte mer än 1 300 mil privat — får nog även de som kör 2 000 mil sina utgifter täckta.
Herr talman! Jag vill säga till herr Wärnberg att jag inte har förfäktat att vederbörande inte kör något som helst privat, men det är ju fråga om en bedömning, om han skall ha någon ersättning för de fasta kostnaderna.

Herr talman! Det är inte så många månader sedan kammaren hade att ta ställning till ett betänkande med ungefär samma innehåll som det vi diskuterar nu. Dagens betänkande från skatteutskottet bygger på de två motioner som väckts, nr 413 av herrar Elmstedt och Larsson i Borrby samt nr 893 av herr Åberg m.fl. Båda motionerna går ut på att man skall se över de bestämmelser som gäller i beskattningshänseende för fiskare som bedriver sin verksamhet på avlägsna fiskeplatser. Vidare pekar motionärerna på att många fiskare bedriver sin verksamhet bortom den gräns, som i sjömansskattehänseende gäller mellan fjärroch närfart. Båda motionerna syftar till en utredning om hur man lämpligen skall komma till rätta med dessa problem. Det har ibland också gjorts jämförelser med andra yrkeskategorier, chaufförer och reparatörer m.fl., men jag tror att dessa jämförelser inte är riktiga. Man bör jämföra fiskarnas förhållanden med dem som gäller för sjömännen, där man i skattehänseende gjort en klar uppdelning mellan näroch fjärrfart. Så är t.ex. fallet beträffande den schablon som finns i fråga om kostnaderna för intäkternas förvärvande. Det gäller även 41 källskattetabellerna, eftersom man där tar hänsyn till uppdelningen på näroch fjärrfart. Utskottet anför i sitt betänkande bl.a. att yrkesfiskare får avdrag för värdeminskning av fiskefartyg med 10 procent av anskaffningskostnaden. Jag har svårt att förstå vad det har med motionärernas krav att göra, eftersom detta avdrag får betraktas som ett stöd till fiskerinäringen som sådan. Utskottet anför vidare att motionerna inte innehåller några nya synpunkter, varför de avstyrks. Jag tycker att utskottsmajoritetens representanter inte heller kommit med något nytt, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som har fogats till skatteutskottets betänkande nr 6 av representanterna för de icke-socialistiska partierna.

Herr talman! Sjömän som tjänstgör ombord i svenska handelsfartyg utanför den gräns som i sjömansskattehänseende bildats för att skilja mellan fjärrfart och närfart betalar skatt efter särskilda regler, s.k. sjömansskatt. Många som är verksamma ombord i svenska fiskefartyg arbetar och lever under omständigheter, som är fullt jämförbara med sjömännens i svensk linjefart utanför den nyssnämnda gränsen. Västkustfiskare är ofta i arbete med havsfiske långt från hemorten, och vi reservanter anser det vara ett rättvisekrav att dessa fiskare kommer i åtnjutande av skattelättnader motsvarande sjömännens i fjärrfart. På grund av olika anställningsvillkor för sjömän och fiskare måste särskilda avdragsregler skapas för den senare kategorin. Såväl i Norge som i Danmark har frågan lösts genom ett särskilt avdragsförfarande, och i Finland är sjömansskattelagen tillämplig även på inkomst av fiske. Med hänvisning till det sagda vill jag yrka bifall till reservationen av herr Magnusson i Borås m.fl., vilken innebär att den kommande skatteutredningen skall få i uppdrag att utarbeta behövliga bestämmelser om skattelättnader för fiskare på avlägsna fiskeplatser.

Herr talman! Reservanternas talesmän har hållit föredömligt korta anföranden, och jag skall försöka göra detsamma. Det är ju inte länge sedan vi diskuterade det här problemet, om det nu är något problem. Reservanterna och motionärerna utgår nämligen från en felaktig föreställning: att man utan vidare skulle kunna låta fiskarna betala skatt efter de definitiva källskattetabeller som finns för sjömän i näroch fjärrfart. Så enkelt är det inte, eftersom fiskare antingen de är partsredare och är med ombord eller de är anställda betalar skatt som vilken annan rörelseidkare som helst. Då gäller alltså reglerna för beskattning av rörelse. Är det så att ni allvarligt menar att fiskarna skulle vara betjänta av att få gå över till sjömansbeskattning, skall ni också klart säga ifrån att då vill ni ha alla fiskarnas utgifter schabloniserade, både den del de har i rörelsen och de eventuella personliga utgifter som de kan ha för inkomsternas förvärvande. Jag är inte säker på att fiskarna eller deras organisationer går med på detta, för det kommer att drabba en del fiskare mycket hårt. Inte heller har man tagit upp denna fråga i de förhandlingar som förts mellan fiskarnas organisationer och intendenten — så hette det tidigare, men jag är inte säker på att det kallas så i den nya organisationen på länsstyrelserna — om det schablonavdrag som fiskarna trots allt får göra med 900 kronor om året. Detta avdrag var tidigare 550 kronor, men det höjdes vid årets taxering till 900 kronor och är fastställt av riksskatteverket. Om fiskarna kan styrka att de har kostnader på mer än 900 kronor om året får de göra ett högre avdrag. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att man inte skall ändra de skatteregler som gäller för fiskare eller andra rörelseidkare. Behövs det stöd till fisket skall det ges i andra former, och dessa andra former har riksdagen såvitt jag vet enhälligt ställt sig bakom under senare år. Fiskarna kan få hjälp att skaffa utrustning, hjälp till lån för att skaffa nya fiskebåtar och hjälp av samhället att bedriva propaganda för ökad konsumtion av fisk. Herr talman! Varken i dag eller tidigare har det framkommit några sakliga argument för att ändra dessa beskattningsregler, och därför yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Kristenson sade att reservanterna utgick från en felaktig föreställning, men det vill jag på det bestämdaste bestrida. Vi vill inte, som herr Kristenson sade, att fiskarnas beskattning skall överföras till samma system som sjömansbeskattningen. Det är litet olika anställningsvillkor för dessa båda kategorier, vilket herr Kristenson också nämnde. Vi vill endast att den kommande skatteutredningen skall se över detta problem och åstadkomma en beskattning av fiskare som är rättvisare än den nuvarande.
Herr talman! Herr Kristenson säger att detta inte är något problem, men det tycks det ju ändå vara. Vi har inte tagit ställning till utformningen av en kommande beskattning, utan vi vill bara ha en utredning kring dessa problem för att vinna klarhet i hur man skall uppnå rättvisa mellan t.ex. sjömän och fiskare i beskattningshänseende. En sådan utredning tycker vi gott kan komma till stånd.
Herr talman! Jag skall bara ställa en mycket kort fråga till herr Björk. Hur många svenska fiskare berörs av det här problemet, dvs. hur många av dem fiskar bortom den gräns där beskattningen för sjömän i fjärrfart tillämpas?
Herr talman! Det är en sak som jag inte kan svara på. Det tror jag att herr Kristenson är mer kapabel att reda ut än jag.
Herr talman! Jag kan lika litet svara på den frågan. Jag tror inte att herr Kristenson kan det heller. Men det gör ju detsamma hur många som i dag fiskar utanför denna gräns. Fiskets villkor förändras. Plötsligt kan det vara många som fiskar utanför gränsen. Periodvis kan det vara få som gör det. Det kan ju vara bra att ha skattefrågan klarlagd innan förändringar sker.
Herr talman! Det är väl ändå på det sättet att om man för ett tiotal fiskare, som fiskar utanför den här gränsen, går över till schablonisering av alla deras avdrag och alla deras kostnader, så kommer minst 99 procent av den svenska fiskarkåren att inte gilla den formen av beskattning.

Herr talman! Under punkten 4 i justitieutskottets betänkande nr 3 behandlas frågan om ersättning för personskador på grund av brott. Denna fråga har varit föremål för riksdagens intresse ända sedan 1940-talet. Under hela denna tid har riksdagen vid sin behandling av motioner i ärendet erinrat om att man borde avvakta arbetet på skadeståndsrättens område innan frågan om ersättning för skador, som åsamkats personer på grund av brott, fick en lösning. Med det har riksdagsmajoriteten låtit sig nöja. Vi skall kanske dock erinra oss den diskussion som fördes inför 1970 års val. Eftersom jag ser att justitieministern är i kammaren, skulle jag vilja erinra om att justitiedepartementet före valet sände ut ett meddelande, där man förutskickade en reform som äntligen skulle lösa frågan om ersättning för personskador på grund av brott. Detta besked från departementet kommenterades av många pressröster, som sade att det var en efterlängtad reform, och man ställde stora förhoppningar på att frågan äntligen skulle få en vettig lösning. Sedan kom frågan till riksdagen för behandling. I samband därmed väcktes kritiska motioner. Det var framför allt i tre avseenden som man 45 kritiserade förslaget. För det första konstaterade man att detta förslag helt frångick de sedvanliga skadeståndsrättsliga principerna, som innebär att den skadelidande skall försättas i samma situation som den han befann sig i innan skadan inträffade. Enligt departementsförslaget skulle endast socialt ömmande behov tillgodoses. Det var alltså enbart de som hade en verkligt dålig ekonomi som skulle kunna komma i åtnjutande av någon form av ersättning. För det andra var det inte domstolarna som skulle pröva ersättningsfrågorna utan prövningen skulle ske i departementet. För det tredje gjorde vi motionärer gällande att reformerna naturligtvis mot denna bakgrund skulle få en alltför begränsad omfattning. Vi noterade också under riksdagsbehandlingen förra året att Landsorganisationen m.fl. remissinstanser hade varit kritiska mot detta förslag. Jag vill återigen erinra om att Landsorganisationen i sitt avstyrkande remissyttrande hade anfört att reformen inte fyllde något egentligt syfte i den form förslaget hade fått. Man anförde att ersättningssystemet borde omfatta inte bara personskador utan också egendomsskador och ideell skada i större utsträckning än som förutsattes i förslaget. Kritiken från remissinstanserna gällde också principen att den skadelidandes ekonomiska situation skulle beaktas vid ersättningsprövningen och att därvid endast socialt ömmande behov skulle tillgodoses. Nu har vi fått en viss erfarenhet av detta system, som har varit i kraft nästan exakt nio månader. Jag konstaterar, herr talman, att det väl mera är ett missfoster än ett välskapat barn som vi har fått. Vi noterar i dag att ersättning endast har utbetalats i nio fall och att det sammanlagda ersättningsbeloppet för dessa skador uppgår till något över 15 000 kronor. Jag tror inte att justitieministern heller kan göra gällande att situationen när det gäller brottsligheten skulle vara så gynnsam att inte mer än nio personer i det här landet under en tid av nio månader skulle kunna med fog göra anspråk på att få ersättning för kroppsskada på grund av brott. När reformen genomfördes ansåg även utskottsmajoriteten att det var fråga om en försöksverksamhet. Jag vill fråga utskottsmajoritetens representanter här i dag om de anser att försöksverksamheten har givit ett positivt resultat. Eller har resultatet blivit mera negativt än man hade anledning att räkna med? Vi har inte kunnat ena oss inom utskottet i denna fråga, utan de borgerliga representanterna har fogat en reservation till betänkandet. Vi vidhåller den uppfattning som vi hade när den här s.k. reformen genomfördes, nämligen att man borde hålla fast vid de skadeståndsrättsliga principerna. Därför anser vi att ersättningssystemet snarast bör omprövas. Som en riktpunkt bör gälla att både egendomsskada och skada av ideell natur skall kunna ersättas och att ersättningsprövningen bör ske med tillämpning av allmänna skadeståndsrättsliga regler. Vidare anser vi fortfarande att det är riktigare att domstolarna eller domstolsliknande organ har hand om prövningen. Den bör icke ligga i justitiedepartementet. Utskottet har också haft att behandla en motion som tar upp frågan om möjlighet till retroaktiv ersättning, dvs. ersättning för skada som har inträffat före den 1 januari 1971. Vi reservanter anser att möjligheten till ersättning för skada som inträffat före denna tidpunkt inte bör vara utesluten, och vi tycker att den utredning som snarast bör tillsättas skall behandla den frågan med förtur. Jag skall låta mig nöja med detta tills vidare, herr talman, och yrkar bifall till reservationen som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Utskottets ordförande har redogjort för vad frågan gäller och för motiveringen till reservationen. Jag kan i allt väsentligt instämma i vad hon har anfört och skall därför nöja mig med ett par kompletterande synpunkter. Den starka ökningen av brottsligheten, särskilt under det senaste årtiondet, har vållat stora skador och lidanden, inte minst för de enskilda människor som drabbas av brotten. Samhället har inte kunnat upprätthålla ett tillfredställande rättsskydd för sina medborgare. Från folkpartiet, centern och moderaterna har under många år krävts effektivare samhällsinsatser för att förebygga och begränsa brottsligheten. Det har inte bara gällt ökade resurser för polisen utan åtgärder på en rad olika områden av samhällslivet. Emellertid är det klart att vi inte kan räkna med att helt eliminera brottsliga handlingar. Men vi kan åtminstone se till att de människor som drabbas av våldsbrott eller andra angrepp hålls ekonomiskt skadeslösa. Det betyder att full ersättning skall utgå för skadorna, alltså inte bara ett understöd i socialt ömmande situationer, som de nu gällande reglerna innebär. Kravet på att staten garanterar att målsäganden skall få ut sitt skadestånd gäller i första hand personskador genom våldsbrott, eftersom det är en primär uppgift för staten att skydda sina medborgare mot våldshandlingar. I dessa fall är det, tycker jag, särskilt stötande att offret inte ens garanteras ekonomisk ersättning för sina skador. Men det kan också vara rimligt att ersättning garanteras för andra skador än personskador, t.ex. för sveda och värk, som ju ofta är av betydande omfattning när det gäller överfall och andra våldsbrott, och för framtida men etc. Också vid andra brott än våldsbrott, t.ex. vid inbrottsstöld i bostadslägenhet, kan det vara befogat att staten står som garant för att den bestulne får ut full ersättning för skadan. Den närmare avgränsningen av de brottsgrupper där staten bör garantera skadestånd fordrar en viss utredning innan förslaget kan genomföras. Man kan också behöva överväga t.ex. hur ersättningen skall fastställas, när det inte blir något mål vid domstol och man alltså inte kan lägga ett domstolsbeslut till grund för ersättningens storlek. Det kan hända att brottslingen är okänd och att det därför inte kan bli något mål vid domstol. Reservanterna har därför begränsat sig till att begära en utredning av frågan om vidgad ersättning till brottsoffer i enlighet med de riktlinjer som utskottets ordförande redovisat. En sådan utredning bör om den goda viljan finns kunna göras ganska snabbt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Fru Kristensson behagade beteckna systemet med ersättning för brottsskador som ett missfoster. Låt mig med anledning av detta säga något om vad som kan räknas till havandeskapstiden för detta förslag, så skall jag försöka visa fru Kristensson att man inte gärna kan använda en sådan beteckning här. När vi i justitiedepartementet vid årsskiftet 1969-1970 tog upp denna sak var det naturligt att vi frågade oss hur det ser ut på andra håll i världen. Vi fann att bortsett från Nya Zeeland och ett par amerikanska delstater var det bara i England som man har ett system med statlig ersättning vid brottsskador. Då är det klart att vi försökte ta del av det engelska systemet och de engelska erfarenheterna. Man införde nämligen detta system i England år 1964. Jag vill inte säga att vi har kopierat det engelska systemet, men vi har följt det ganska nära eftersom dess utformning förefallit oss lämplig och bra. Då kan det finnas anledning att nämna hur utvecklingen gått i England. Det har nämligen visat sig där att det under första året kom in ganska få ansökningar. Sedan har antalet stigit så att ersättningarna i dag går upp till 2 miljoner pund per år. Om man vill göra en jämförelse efter invånarantalet skulle det för ett fullt utbyggt engelskt system motsvara ett belopp på ungefär 4 miljoner kronor i Sverige. Men det är efter sex års tillämpning. Man kan dock av andra anledningar inte göra en direkt jämförelse mellan engelska och svenska förhållanden. Skälen är följande. Det engelska systemet är numera väl känt bland allmänheten, och först under det fjärde verksamhetsåret översteg de sammanlagda ersättningarna 1 miljon pund, vilket efter svenska förhållanden skulle bli 1,8 miljoner kronor. Men därtill kommer en väsentligare sak, nämligen att det försäkringsskydd som gäller vid skadefall är mera omfattande i Sverige än i England. Grundskyddet i form av socialförsäkring ger högre kompensation och därmed mindre utrymme för kompletterande anordningar i Sverige än i England. Särskilt gäller detta sjukpenningen. Den ger i de lägre inkomstskikten här i landet ofta i det närmaste hundraprocentig täckning för inkomstförlust i samband med skada; sjukvårdskostnader täcks nästan helt. Vidare skyddas i Sverige sedan ett par år de allra flesta människor av s.k. skadeståndsförsäkring, som ingår i vanlig hemoch villaförsäkring. Det innebär att försäkringsbolaget förskotterar ersättning enligt skadeståndsreglerna och övertar den skadelidandes krav mot skadevållaren. Motsvarande anordning finns veterligt inte i England. Vi har alltså i övrigt byggt upp vårt system efter samma metod som i England. Inte heller i England är systemet uppbyggt efter ett strikt skadeståndsrättsligt ansvar för staten. Och jag vill gärna säga här, att skadeståndsrätten — som vi också sade när vi lade förslaget — av olika anledningar är ett mindre lämpligt instrument när det gäller att lösa frågan om ersättning vid olika skador som inträffar i samhället. Jag har närmare utvecklat detta i den proposition till ny skadeståndslagstiftning som nyligen har kommit riksdagen till handa. Det blir kanske anledning att i samband med att den propositionen behandlas återkomma till dessa problem. Men jag vill i det sammanhanget — eftersom i reservationen Nr 36 åberopas ett yttrande av LO — rikta fru Kristenssons uppmärksamhet på Onsdagen den att inte heller LO anser att man bör gå fram på den skadeståndsrättsliga 8 mars 1972 vägen. På de grunder som utvecklats har vi menat att här bör samhälletta —--- ett ansvar och efter billighetsprövning ge kompletterande ersättningar. Ersättning för per Då säger fru Kristensson att den omständigheten att det på tre kvarts ST enn Ere av brott år utgått ersättning endast i nio fall, där summan av utbetalda belopp uppgår till endast 15 000 kronor, visar väl hur dåligt systemet är. Men det finns, fru Kristensson, tre faktorer som alla har betydelse i detta fall och som mycket väl förklarar varför situationen är sådan. Den första omständigheten har jag redan antytt, när jag gjorde jämförelsen med England. Man har i allmänhet redan ett mycket bra skydd i vår socialförsäkring och i annan försäkring, främst skadeståndsförsäkringen. Detta har vi tydligt kunnat se av det 40-tal ansökningar som inkommit. Det är mycket blygsamma belopp som begärs — i den mån skadorna varit mera omfattande har det nämligen redan utgått ersättningar från den allmänna försäkringen. De belopp som man begärt har kunnat röra sig mellan några hundra kronor och några tusen kronor. Den andra omständighet som är av betydelse är att vi säkert har en överdriven uppfattning om i vilken utsträckning det förekommer våldshandlingar av en typ som kan medföra att offret lider skada och har behov av ersättning. Om man har Svenska Dagbladet som huvudläsning kanske man lever i den föreställningsvärlden att det hör till det vardagliga att människor oprovocerade blir nedslagna och skadade. Det 40-tal ansökningar som kommit in ger en annan bild. En mindre del av ansökningarna gäller oprovocerade våldsdåd. De flesta är av den typen att det på en danssalong eller en dansbana har blivit slagsmål, oftast i samband med spritförtäring, och en har då blivit nedslagen och fått skador och kan inte få ersättning från den andre. I sådana fall måste vi ändå, fru Kristensson, med de utgångspunkter som vi har för reformen säga oss att det finns anledning till jämkning av det ersättningsbelopp som begärs av den som har fått så att säga mest stryk. En annan typ av ersättning gäller svartsjukefall och lägenhetsbråk i samband med spritförtäring. Också där finns anledning att överväga — och det har vi också gjort — en jämkning av ersättningsbeloppen. Även om försäk ringar täcker de flesta skador som kan inträffa i sådana här situationer gäller det inte på ett område, och där har vi verkligen sett vilken betydelse denna ersättning har. Det gäller tandskador, som ju icke blir ersatta genom nuvarande försäkringar och där alltså ersättningsbeloppen är ett bra komplement. Det talades här om — jag tror det var herr Ernulf — att ersättning också borde utgå för sveda och värk. I de regler för systemet som riksdagen har godkänt har vi skrivit försiktigt och sagt att ersättning endast i särskilda fall borde utgå för sveda och värk. Men jag kan nämna att vi i flera fall har kunnat utge ersättning för sveda och värk, där det har varit frågan om oprovocerad misshandel och där det har förefallit skäligt att utge ersättning. Vi har alltså tänjt på bestämmelserna något men inte mera än vi ansett oss ha haft täckning för. En tredje anledning till att det inte har kommit in flera ansökningar är 49 — något som erfarenheterna från England också visat — att det tar lång tid innan kännedomen om ett nytt ersättningssystem tränger ut bland allmänheten. I utskottsbetänkandet har redovisats vad vi har gjort för att sprida upplysning, och vi försöker vid varje tillfälle sprida upplysning om detta system. Men hur mycket information man än sprider så dröjer det innan det tränger ut i det allmänna medvetandet. Därför finns det också på den grunden en förklaring till att så pass få ansökningar har kommit in. När det gäller ersättningar för misshandel som har ägt rum före den 1 januari 1971, där vi har satt en gräns, vill jag nämna att det redan före den tiden förekom att vi i särskilt ömmande fall i konselj beslöt om ersättning. Den möjligheten finns fortfarande kvar. Vi har avslagit 15 ansökningar som har kommit in och som hänför sig till tiden före den 1 januari 1971 och detta på den grunden att inget av de fallen har varit så ömmande att vi har ansett att det funnits anledning att göra ett undantag från huvudregeln. Slutligen vill jag säga att jag visst kan vara med om att diskutera frågan om vem som skall pröva ersättningarna.

Jag vill alltså med detta säga att det inte finns någon anledning, som jag ser det, att för närvarande göra någon ändring i reglerna, eftersom de ger oss möjlighet att utge ersättning i de situationer som i reservationen har påtalats. Jag utgår också från att reservanterna knappast har menat att man skulle hundraprocentigt utge ersättning av denna typ i de fall då det kan finnas medvållande eller då man själv har uppsökt farligt sällskap eller omständigheterna i övrigt inte varit särskilt ömmande, utan att i sådana fall en jämkning bör ske. Jag kan nämna, då det möjligen kan vara av något intresse, att i de nio fall, där ersättning utgått med 15 000 kronor, har de totala yrkandena varit 45 000 kronor. Det förefaller kanske snålt att vi bara har betalat ut en tredjedel, men om justitieutskottets ärade ordförande tog del av materialet beträffande de nio enskilda fallen, känner jag mig tämligen övertygad om att vi skulle komma till ungefär samma stånd punkt i fråga om de ersättningsbelopp som har utgått.

Herr talman! Justitieministern uppehöll sig mycket ingående vid det engelska systemet, och vi fick en information om det systemet när utskottsmajoriteten 1970 tillstyrkte departementschefens förslag. Det är riktigt, som statsrådet säger, att allteftersom det varit i funktion har antalet ersättningar ökat. Min fråga är närmast om herr statsrådet ändå menar att det nuvarande systemet fungerar tillfredsställande, när bara nio personer har fått ersättning under dessa nio månader. Jag tycker inte det. Herr statsrådet säger att om jag tog del av ansökningarna skulle jag finna att de beslut som departementet har kommit till var riktiga. Men jag kan inte låta bli att tänka på alla de andra människor som drabbas av våldsbrott och lider personskador och som inte tycks få någon ersättning. Nr 36 Då frågar man sig var felet ligger. Felet ligger naturligtvis i systemet Onsdagen den med den begränsning som det innebär. Men till en del tror jag att det 8 mars 1972 ligger i bristande information. Också i England har utvecklingen varit sådan att ju längre systemet har varit i funktion, desto fler människor har RA uppmärksammat det och kommit i åtnjutande av ersättning. Nu säger SO Su utskottsmajoriteten att det inte finns något att anmärka på informationen här i Sverige. Det stämmer inte riktigt med herr statsrådets uppläggning av frågan. Herr statsrådet talar om att människor har möjlighet att försäkringsvägen hålla sig skadeslösa. Men de obligatoriska försäkringarna ger inte utrymme för ersättning för sveda och värk och framtida men. Då är man hänvisad till privata försäkringar för att lösa frågan. Vi skall komma ihåg att det har blivit en kraftig höjning av premierna, eftersom antalet försäk ringsfall har ökat; jag tror att premien höjts med 100 procent när det gäller hemförsäkringen t.ex. För övrigt gäller för alla försäkringar en rätt stor självrisk. Herr statsrådet nämner också skadeståndspropositionen, som lagutskottet är i färd med att behandla. Men den anvisar ingen lösning på den fråga som det här betänkandet tar upp. Till slut skulle jag vilja säga att jag inte anser att jag har en överdriven uppfattning om antalet våldsbrott i det här landet, och jag hämtar inte min erfarenhet och min kunskap enbart från Svenska Dagbladet. Jag brukar faktiskt läsa rikspolisstyrelsens statistik, och det förmodar jag att justitieministern också gör. Där finns ganska skrämmande siffror över antalet våldsbrott. Jag menar helt kort uttryckt att staten har ett ansvar för den tilltagande kriminaliteten i landet, och det är statens skyldighet och inte de enskilda människornas att se till att de hålls någorlunda skyddade för skadeverkningarna.

Herr talman! Justitieministern tog upp frågan om vi skall övergå från skadeståndsprincipen till försäkringsprincipen och hänvisade till ett uttalande i propositionen om skadeståndslag, m.m. Detta är en stor fråga, och jag skall inte gå närmare in på den i dag, men så mycket är ju klart att det jämte fördelar även finns mycket stora olägenheter med att gå över till försäkringsprincipen. Vi bör ju bl.a. inte glömma bort skadeståndets preventiva funktion. Vi utkräver skadestånd som ett moment i vårt påföljdssystem, och de erfarenheter under 6 å 7 år som jag har av kriminalvård i frihet såsom ord förande i en övervakningsnämnd är att vi inte utan vidare skall ta bort skadeståndet. Det väsentliga är väl emellertid att det så länge vi tillämpar skadeståndsprincipen i vårt land är orimligt att de våldsoffer det här gäller inte skall få ut sitt skadestånd. Vi måste när vi lagstiftar i denna delfråga utgå ifrån den huvudprincip som gäller, nämligen att den som drabbas av skada har rätt till skadestånd, och i dessa fall anser vi att staten bör garantera skadeståndet. Herr Geijer nämnde också att många människor har en överdriven uppfattning om antalet våldsbrott — detta skulle särskilt gälla läsare av 51 Svenska Dagbladet. Jag vet inte vilka tidningar man skall läsa för att få rätt uppfattning om det hela. Saken är väl den att det av statistiken är svurt att utläsa detta, eftersom den svenska brottsbalken och statistiken inte skiljer mellan överfall och slagsmål, såsom man t.ex. gör i fransk rätt. Visst skulle det vara av intresse att få en sådan uppdelning av statistiken. Men erfarenheten från de 30 år jag verkat som domare och de 6 å 7 år jag verkat som ordförande i en övervakningsnämnd är att antalet oprovocerade överfall är skrämmande stort och motiverar de åtgärder som reservanterna föreslår. Jag är dessutom av den uppfattningen att antalet oprovocerade misshandelsfall — gatuöverfall och liknande — under de senaste 10—20 åren ökat. Justitieministern frågade om reservanterna vill gå med på en begränsning av ersättningen vid medvållande. Ja, det må vara hänt, men jag tycker nog att man i de fall av utbetalade ersättningar som redovisats vid utskottsbehandlingen har prutat orimligt mycket. Uppfattningen att det bör föreligga en särskilt ömmande situation för att vederbörande skall få sitt skadestånd garanterat av staten vid våldsbrott kan jag däremot inte biträda.
Herr talman! Det var kanske fel av mig att här ta upp en diskussion om antalet våldsbrott, ty detta kan vi antagligen få tillfälle till vid senare tidpunkt. Jag menade egentligen att ta upp frågan om i hur många fall ersättning inte utgår genom allmänna eller enskilda försäkringar.

Jag vill säga till fru Kristensson att vi, när vi räknade på det engelska systemet och frågade oss hur mycket vi skulle föreslå för ändamålet under första året, kom till det resultatet att det rent proportionellt borde röra sig om ungefär en halv miljon kronor. Men då sade jag mig att det kanske skulle komma att föreligga ett så stort behov att jag borde föreslå det dubbla, nämligen I miljon kronor. Nu kan vi ju ännu inte överblicka utfallet under det första året, ty det kommer ju in ansökningar varannan eller åtminstone var tredje dag, men vi kan redan nu se att beloppen per individ som begär ersättning inte alls är av den storleksordning som man kanske tidigare fruktade, och det skall vi väl tycka är bra. Till slut vill jag säga att ingen kan i och för sig vara gladare än jag om riksdagen håller med mig om att de relativt restriktiva regler som vi själva föreslog, eftersom vi inte kände till omfattningen av ersättningsanspråken, kan tillämpas liberalt under återstående del av detta budgetår och under kommande budgetår. Det vill vi gärna göra. Jag vill till sist säga att fru Kristensson gjorde sig skyldig till ett missförstånd beträffande informationen. Jag anser att vi har gjort vad som är möjligt i en sådan här situation för att sprida information till varje polisstation och till varje advokatkontor. Vi har publicerat uppgifter i tidningarna varje gång ersättning har utgått osv. Men det är den allmänna trögheten i alla sådana här situationer som gör att genomslagskraften är långsam. Naturligtvis kommer antalet ansökningar att successivt öka. Den i och för sig positiva inställningen till att vi skall försöka tillämpa reglerna liberalt är jag bara tacksam för.
Herr talman! Jag vill bara säga till justitieministern att den principiella skillnaden mellan oss är ju att jag menar att samhället och staten har ett ansvar för att hålla människor skadeslösa gentemot den alltmer tilltagande brottsligheten. Man bör inte hänvisa människor till att ta privata försäkringar för att hålla sig skadeslösa — samhället bör ha ett ansvar i detta fall. När herr statsrådet menar att det, eftersom så många människor tecknar privata försäkringar, inte föreligger något behov av den ersättning det här gäller, vill jag säga att våra uppfattningar på denna punkt går helt isär. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen i dagens Sverige när kriminaliteten stiger såsom har skett under senare år ändå inte känner ett ansvar för de vanliga människorna här i landet som drabbas av den ständigt ökande kriminaliteten.
Herr talman! När jag, fru Kristensson, talar om försäkring tänker jag i första hand på de sociala försäkringarna. Det är möjligt att det på denna punkt finns en principiell skiljelinje mellan oss, men vi får återkomma till den när vi skall diskutera skadeståndslagstiftningen. Jag har nämligen den principiella uppfattningen att medborgarna här i landet genom en utbyggd socialförsäkring skall ha det skydd vi alla är överens om att de bör ha och att de inte primärt skall ha sitt skydd i form av en skadeståndsrätt, som ju har stora olägenheter. Men detta är saker och ting som jag inte här kan utveckla vidare.

Herr talman! Det anslag till ersättning för personskada på grund av brott som vi nu diskuterar kom ju till förra året första gången, och det fördes då en mycket ingående diskussion i dessa frågor där en stor del av de argument som fru Kristensson har redovisat här i dag också framfördes. Efter det meningsutbyte som har ägt rum mellan fru Kristensson och justitieministern behöver jag kanske inte gå närmare in på detta. Jag vill bara påpeka att riksdagens majoritet förra året godtog det förslag som lades fram av justitieministern och som tillstyrktes av majoriteten i utskottet. Det har nu gått en tid och vi har, som fru Kristensson sade, inte mer än knappa nio månaders erfarenhet av hur detta anslag har fungerat. I reservationen sägs också att det kanske är alltför kort tid för att man skall kunna dra några bestämda slutsatser. Men likväl anser reservanterna att vi redan nu bör ta upp en ny debatt med samma argument som framfördes förra året och begära en ny utredning. Utskottsmajoriteten har resonerat som så att vi knappast, eftersom det gått så kort tid, har fått tillräckliga erfarenheter av den försöksverksamhet som vi ansåg borde bedrivas för att vi skulle kunna göra ett bestämt uttalande. Vi skulle ha kunnat dra en annan slutsats än fru Kristensson gjort, nämligen att det, eftersom inte fler människor har sökt ersättning från detta anslag, kanske inte föreligger så stort behov som man gjorde gällande. Men vi har inte velat dra dessa slutsatser ännu, ty vi tycker att det är för tidigt att göra det. Justitieministern har också understrukit att vi bör avvakta och se hur det hela kommer att utveckla sig. Eftersom bl.a. fru Kristenssons parti ända sedan 1947 drivit linjen om en ersättning för personskada på grund av brott kanske man kan göra den reflexionen, att det borde ha funnits ett länge uppdämt behov som skulle ha kommit till synes när anslaget beviljades. Så har inte varit fallet. Det kan ju också bero på att trots all den information som gått ut detta ännu inte trängt igenom. Därför får vi avvakta något år och se hur utvecklingen varit. Jag vill dock starkt understryka vad justitieministern poängterade, nämligen att det är alldeles uppenbart att det försäkringsskydd vi har här i landet ändå är så gott, att de flesta människor inte har ansett det vara angeläget att ansöka om ersättning från detta anslag. Man blir alltså inte utan ersättning för de skador man har fått på grund av brott, men ersättningen har kommit från andra håll. Det är först när det föreligger sådana omständigheter att man inte den vanliga vägen kan få ersättning som man vänder sig till Kungl. Maj:t och — i ömmande fall — får den här hjälpen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ta upp en större diskussion om de principiella skiljelinjerna i uppfattningarna om detta anslag. Det är tillräckligt att konstatera att det gått en alltför kort tid för att man över huvud taget skall kunna avge något bestämt omdöme. Det kan mycket väl hända att utvecklingen leder därhän att vi finner att detta anslag kanske var väl generöst tilltaget och att det i fortsättningen inte finns någon anledning att sätta anslaget så högt.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
Herr talman! Eftersom justitieministern tog ordet innan utskottets ärade vice ordförande kom till tals har det redan utspunnit sig en debatt här. Jag skall alltså inte vidare gå in i sakdebatten. Jag vill bara säga en sak till utskottets vice ordförande. Hon säger att man motionerat ända sedan 1947 och att det då måste finnas ett stort, uppdämt behov av ersättningar. Vi kanske ändå skall erinra oss att de bestämmelser som togs stadgade att ersättning för brott som förövades före den 1 januari 1971 inte skulle få utgå. Det stämde alltså inte riktigt det som fröken Bergegren sade.
Herr talman! Utskottets vice ordförande framförde det gamla argumentet att det gått för kort tid med denna försöksverksamhet för att vi nu skall kunna ta ställning i annan riktning. Det är ofta ett gott skäl, men inte i detta sammanhang. Redan när dessa regler infördes förra året framhöll vi från de tre borgerliga partiernas sida att det är en felaktig Nr 36 princip att man endast i socialt ömmande situationer garanterar Onsdagen den medborgarna deras skadestånd. Det är en form av nådegåvor — låt vara 8 mars 1972 att de utdelas med aldrig så varm hand av justitieministern och hans medarbetare i justitiedepartementet. Det är inte det vi kräver. Vi kräver Ersättning för peratt staten, när den inte kan skydda medborgarna mot våldsbrott, ER OT DEN av brott åtminstone skall hålla dem ekonomiskt skadeslösa. För att bedöma den frågan behövs ingen försökstid. Sedan vill jag säga att brott begångna efter den 1 januari 1971 till stor del ännu inte är utredda av polisen. Domstolarna har då naturligtvis inte heller hunnit ta befattning med dem. Ofta avvaktar väl en person, innan han går till justitiedepartementet med bön om hjälp, huruvida han på den vanliga lagliga vägen kan få ut sin rätt. Det kan vara en förklaring till att man ännu inte fått så många ansökningar — jämte givetvis den bristande information som alltid föreligger i en sådan här ny situation.
Herr talman! Eftersom herr Ernulf och andra förra året hade en annan uppfattning om hur denna ersättning skulle utgå, är det klart att han kanske inte tycker att det är ett gott skäl att det förflutit en kort tid. Jag vill dock erinra om att riksdagens majoritet godtog de riktlinjer man dragit upp för anslagets användning. Under sådana förhållanden tycker jag att det är ett mycket gott skäl att man skall avvakta utvecklingen. Om man skulle följa de tankegångar som fru Kristensson här utvecklar, skulle det innebära att man helt enkelt inte anser att den enskilda människan skall skydda sig genom försäkringar, utan att staten skall ha en ovillkorlig rätt att träda in. I så fall får vi ta under omprövning hur det allmänna försäkringsväsendet skall utformas här i landet — då bör kanske all försäkring gå via ett statligt försäkringsbolag.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar en mycket allvarlig sida av det svenska samhället. Jag skall redogöra för ett fall av s.k. oprovocerat överfall. Den 13 maj 1968 kom en ungersk medborgare in i en järnaffär i Hallsberg i Örebro län i avsikt att stjäla. Han ertappades av handelsbiträdet Sven-Olof Nevelius — då 38 år gammal — som försökte hindra tjuven. Nevelius blev då skjuten med två eller tre skott. Det första läkarintyget berättar om skadan: ”Sammanfattningsvis kan intygas att Nevelius efter den inträffade skottskadan fått mycket kraftiga kroppsliga skador som varit direkt livshotande.

huden har förloppet komplicerats av trycksår, dels över korsbenet med infektion ned till benet, dels över båda sidors 55 höftledsregioner — — — vidare ett sår under vänster sittknöl med penetration in till sittknölen. Förutom sedvanlig konservativ behandling med bl.a. avlastning genom att han fått ligga endast på sådant sätt att den eller de sidor av kroppen som visat trycksår inte fått belastas, har krävts upprepade plastikkirurgiska ingrepp. Sålunda gjordes den 8.4.1969 revision och hudtransplantation på såret över korsbenet, 19.6.1969 och 7.7.1969 excision av kvarstående delar av såret resp. revision och förnyad hudtransplantation, varefter såret över korsbenet läkte. Den 22.4.1970 gjordes revision och hudtransplantation över kvarstående sår i båda höftledsregionerna. Den 3.9.1970 gjordes slutligen excision av såret under vänster sittknöl inkl. avmejsling av sittknölen och hudtransplantation med lambåplastik. F.n. är samtliga sår läkta men pat. har en ömtålig hud som kräver stor försiktighet mot belastning och påfrestningar och risken för recidiv av trycksår är betydande.” Herr talman! Det kan synas meningslöst att läsa upp det här, men det är trots allt brottslingarnas offer som ofta får det hårdaste straffet, herr justitieminister. Men intresset och humaniteten är ofta mindre mot offren än mot brottslingarna. Dessa läkarrapporter har legat till grund för ansökan om hjälp ur den fond som 1970 bildades för att kunna lämna ersättning till offer för brottslig verksamhet. Ansökan har varit hos justitiedepartementet och jag citerar svaret: ”I skrivelse, som kom in till justitiedepartementet den 9 juli 1971, har Sven-Olof Nevelius, Vretstorp, anhållit om ersättning av allmänna medel med anledning av att han den 13 maj 1968 utsatts för försök till mord, varvid han erhållit svåra kroppsskador. Avslaget beror alltså på att skadan inträffade före den 1 januari 1971. Reglerna, herr justitieminister, ger alltså icke möjlighet till ersättning i sådana här mycket svåra fall. Till slut, herr talman, bör nämnas att även familjen i det här fallet har drabbats oerhört hårt. Under hela den tid då Nevelius har vistats på sjukhus i Örebro, omkring två ett och ett halvt år, har hans hustru så gott som dagligen färdats sträckan Vretstorp-Örebro och åter, ca 100 km, med bil. Hennes besök var mestadels att anse såsom ”medicinskt indicerade”, dvs. nödvändiga för Nevelius” tillfrisknande. Hustrun beräknar att hon under första året gjort 200 besök hos mannen och andra året, t.o.m. juni månad 1970, tre besök i veckan eller omkring 170 besök. Därefter reste hon något mera sporadiskt, dock minst ett par gånger i veckan, för att besöka mannen. De sista 30-40 besöken på lasarettet i Örebro gjorde hon dock även för att erhålla undervisning i vård och skötsel av rörelsehindrade, för att kunna ta hand om mannen sedan han utskrivits från lasarettet. Nu säger justitieministern, herr talman, att vi skall ha ett socialförsäkringssystem som klarar sådana här saker. Fel, herr justitieminister, det går icke att i ett allmänt försäkringssystem bygga in ersättning för den här typen av skador. Hur skall ett sådant försäkringssystem se ut, herr justitieminister? Ett försäkringssystem ersätter bara en del av det inkomstbort fall som en människa har drabbats av men kan aldrig ersätta sådana här skador. Nr 36 Där måste samhället träda in och med särskilda åtgärder ge ersättning. Onsdagen den Den här mannen har från det allmänna fått cirka 11 000 kronor. Han har 8 mars 1972 också en livränta från ett privat försäkringsbolag, och det gör att han — —— —- — — klarar sig ganska hyggligt. Men det finns kostnader som är svåra att SKA EID beräkna. Han har bl.a. fått lov att skaffa sig en handikappvänlig bostad bi ESO av bro. för att över huvud taget kunna leva vidare och delvis kunna klara ett enklare arbete. Dessutom har vi mycket dålig samordning när det gäller förtidspension, livräntor och yrkesskadeförsäkring — en samordning som är otroligt komplicerad och som i det här fallet har lett till mycket dålig ersättning.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
Herr talman! Jag begärde ordet därför att justitieministern nämnde att informationen har svårt att nå fram och tar sin tid. Jag skulle vilja fråga justitieministern, om det inte vore lämpligt att sprida kännedom om ersättningsmöjligheterna via domstolarna och försäkringskassorna.
Herr talman! Som jag nämnde har vi skickat ut formulären. Jag sade kanske bara att de har sänts till advokatkontor och polisstationer, men jag vill upplysa om att de givetvis också har gått ut till domstolarna tillsammans med cirkulär. När det görs en polisanmälan om att någon har blivit misshandlad eller utsatt för någon skada skall således polismannen samtidigt meddela vederbörande att om någon skada inte blir ersatt genom försäkring, avtal eller på annat sätt, så finns denna möjlighet att göra en framställning till justitiedepartementet. Vid några stickprov har det visat sig att upplysningen inte har varit fullständig — man har ännu inte fått in detta i sina arbetsrutiner — men vi arbetar med att det skall bli på det viset att ingen, som gör anmälan om något brott där han har blivit utsatt för skada, inte samtidigt skall bli upplyst om vilken rätt han har att få ersättning från det här anslaget.
Herr talman! Justitieministern nämnde att informationen gått ut till domstolarna, och det må väl vara riktigt. Men såvitt jag känner till har det inte på något sätt begärts att domstolarna skall underrätta målsägande om denna möjlighet att gå till justitiedepartementet. Jag är litet tveksam om det skulle vara en lämplig uppgift för domstolarna, eftersom man då samtidigt talar om för den dömde att det inte är så viktigt att han betalar; målsäganden kan ändå få betalt. Jag har ingen bestämd mening i den här frågan, men man får väl litet grand fundera på om man skall anlita domstolarna som informationsorgan i detta sammanhang.
Onsdagen den Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag är 8 mars 1972 glad och tacksam över att domstolarna kan få denna möjlighet. Men det — — — — är också min förhoppning att domstolarna begagnar tillfället att S. k. hemmadotters informera vederbörande om de möjligheter som förefinns för erhållande

Herr talman! Det är en förhållandevis liten grupp i samhället som hemmadöttrarna utgör, men denna grupp har — trots allt tal om jämlikhet — ofta blivit bortglömd. Först på senare år har man från samhällets sida börjat inse att denna grupp människor gör arbetsinsatser av värde, inte bara för de vårdade och deras familjer utan också för samhället. Det är dock en uppgift som samhället har ansvaret för. Från landstingshåll och från primärkommunalt håll utgår i många fall ersättning till dem som har vårdnaden av sjuk eller av åldriga familjer. Bidragen härför står i de flesta fall icke i överensstämmelse med vårdinsatsernas storlek; genom dessa bidrag möjliggörs dock för den vårdnadsbehövande att få den hjälp han eller hon behöver för att kunna stanna kvar i hemmet och därmed slippa institutionell vård.

Trots att tillgångar finns får de ej ut någon ersättning för sitt arbete, därför att de inte lagligen kan styrka sina ersättningsanspråk. Herr talman! Även om ett nytt synsätt förekommer beträffande ersättning till närstående, så händer det ganska ofta att den närstående 59 förlorar sin rätt till ersättning för utfört arbete. Exempelvis många hemmavarande döttrar som vid vården av sina föräldrar nöjer sig med en ringa ersättning — kanske kost och logi — hyser väl i stället en förhoppning om att de skall få en ersättning någon gång i framtiden, i testamente eller liknande. Slår inte denna förhoppning in vädjar de till dödsbodelägarna att vid bouppteckningen och arvskiftet beakta deras önskemål om ersättning. I många fall är dödsbodelägarna inte intresserade äv att tillmötesgå en sådan begäran, med hänvisning till att något avtal om ersättning för vårdnadsarbetet icke har förelegat. Hemmadottern ställs inför alternativet att antingen helt avstå från alla krav på arbetsersättning, att ta emot en liten ”nådegåva”, eller att driva ärendet till process. Eftersom utgången av en process dels är oviss och psykiskt pressande, dels kan medföra utgifter som vederbörande inte klarar av, böjer hon sig för en erbjuden nådegåva, samtidigt som hon därmed också ställer sig i tacksamhetsskuld till arvingarna. Det saknas inte heller exempel på hur stoltheten har bjudit att tacka nej till dylika gåvor. Den närstående, eller i detta fall hemmadottern, har då menat, att om det finns medel så bör hon också kunna erhålla skälig ersättning för sitt plikttrogna och uppoffrande arbete. Trots att denna arbetstagare alltså bevisligen har utfört en arbetsinsats, som borde garantera henne samma trygghet som människor i andra jämförbara grupper, finns det ingen lag som hon har möjligheter att stödja sina ersättningsanspråk på. Sådana lönekrav har varit vanliga vid domstolarna under hela 1900-talet. En genomgång av avkunnade domar rörande ersättning åt dem som har haft vårdnaden av föräldrar och närstående visar, att i övervägande antalet fall har sådan hemmadotter eller husföreståndarinna icke erhållit domstolens stöd för sina ersättningsanspråk. Svensk rättspraxis ger i detta avseende vid handen att hemmavarande barn som utför arbete i hemmet utan kontant ersättning fortfarande har en tämligen svag ställning, när arbetsgivaren avlider och något särskilt arbetsavtal inte är upprättat. Då det finns medel härför, bör ersättning alltid utgå till den vårdande när det kan styrkas att vårdnad verkligen har förelegat och ersättning inte har utgått, och detta oavsett om anställningsavtal har funnits eller inte. För att undvika rättsförluster är det önskvärt att anställningsavtal alltid upprättas. Erfarenheten är dock att det inte är så lätt att få ett dylikt avtal upprättat. Vid exempelvis en husmors bortgång träder ofta någon inom den närstående släkten eller bekantskapskretsen till, utan att man vid tillfället upprättar något direkt avtal om löneförmånerna. I en trängd situation vill vederbörande inte heller göra anspråk härpå; och så fortsätter hon år efter år ett uppoffrande arbete som lönas mycket ringa. Jag skulle kunna ta många exempel, som visar att hemmadottern har avstått från utbildning och tänkbart förvärvsarbete för att helt kunna ägna sig åt sina gamla föräldrar eller invalidiserade syskon, och där ingen hänsyn har tagits till detta vid bodelningen. Jag skulle också kunna ta många exempel på att en hemmadotter har avstått från äktenskap för att i stället kunna hjälpa sina gamla föräldrar och då inte har fått någon ersättning för sitt arbete, men jag avstår på grund av att jag inte vill ta kammarens tid i anspråk alltför länge. Nr 36 Herr talman! Jag upplever det som en brist i vår lagstiftning att det i Onsdagen den ärvdabalken icke stipuleras, att innan arvet skiftas skall från boets 8 mars 1972 tillgångar avdrag göras för ersättning åt dem som haft vårdnaden av den — — — — avlidne före dennes bortgång. En förutsättning skall alltså vara att vård = S k. hemmadotters verkligen har givits och att skälig ersättning härför icke har utgått. ”ä!! till ersättning Givetvis skall medel i dödsboet finnas till beloppets täckande, helt eller U” kvarlåtenskap delvis. i vissa fall För att möjliggöra detta i de fall dödsboet ej frivilligt går med på vårdnadsersättning borde tillägg göras i ärvdabalken.

Vid åtskilliga riksdagar har jag påtalat hemmadöttrarnas otrygga ställning. Även om, som jag tidigare i mitt anförande påpekat, förbättringar har skett på det sociala området, så återstår det ändock mycket innan problemet med deras sociala och ekonomiska ställning på ett tillfredsställande sätt blir löst. Ett led i det avseendet är förslaget om ett tillägg i ärvdabalken som reglerar förhållandet i ett dödsbo, där det finns dels ekonomiska tillgångar, dels någon som utfört vårdnadsarbete. Tyvärr har jag inte tidigare haft riksdagens gehör för mitt önskemål om ett tillägg till ärvdabalken i detta syfte, men jag hoppas att riksdagen denna gång stödjer reservationen av herr Svanström m.fl. som tillgodoser motionens syfte — ett rättvisekrav som vi inte har rätt att nonchalera. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den till betänkandet fogade reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Som företrädare för den del av majoriteten i utskottet, som fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande, vill jag först understryka att det självuppoffrande vårdarbete som de s.k. hemmadöttrarna utför till stöd och hjälp för någon ofta äldre närstående är värt all respekt, särskilt som detta arbete ofta bär prägel av stark personlig ansvarskänsla. Majoriteten har alltså en allmän medkännande inställning till hemmadöttrarna, som står nära den som motionären herr Börjesson i Falköping har. Majoriteten i utskottet har likväl inte ansett tillräckliga skäl föreligga för att begära en särskild utredning rörande möjligheterna att i ärvdabalken införa bestämmelser om gottgörelse till s.k. hemmadöttrar ur kvarlåtenskapen vid den vårdades frånfälle. Den av motionären 61 påyrkade åtgärden löser ju inte mer än en del av de problem som berörs i motionen. Ersättning för utfört arbete bör ju i princip komma den arbetande till del såsom en kontinuerligt utgående lön, inte som en ackumulerad och ibland osäker inkomst i form av arv, en ur arbetsrättslig synpunkt en smula diskutabel konstruktion. Redan att i lagtext definiera s.k. hemmadöttrar torde för övrigt erbjuda vissa svårigheter. Det rör sig inte här om någon enhetlig eller lätt avgränsad grupp. Med sannolikhet skulle därför även efter tillkomsten av en arvsregel tvister uppstå med åtföljande domstolsprocesser, och då har man ju inte vunnit så särskilt mycket. Den viktigaste invändningen är dock vad jag redan berört, nämligen att den som utför ett arbete i det nutida samhället bör avlönas enligt ingånget arbetsavtal, och frågan om arbetsersättningen inklusive vivre sålunda inte lämnas öppen och oreglerad till den tidpunkt, då arbetsgivaren avlidit, kanske t.o.m. utan några som helst testamentsförordnanden. Strävanden åt ungefär det hållet bör väl utmärka samhällets hållning till det här aktuella problemet. Utskottet pekar även i år på vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som också gäller hemmadöttrarna och som alltså bör utnyttjas. Herr Börjesson i Falköping var ju inne på detta. I första hand bör man dock ta sikte på att få till stånd en löneuppgörelse på det sätt, som sker före påbörjande av annan tjänst. Jag tänker här främst på regeringens cirkulär 1963 till socialnämnderna och arbetsförmedlingarna rörande just hemmadöttrarna. Deras arbetsoch lönevillkor bör i princip klaras upp, inte vid den vårdades död när den vårdade kanske nått relativt hög ålder utan i samband med att vårdarbetet börjar. Det är i varje fall inte en tillräcklig lösning att söka reglera rätten till arbetsersättning i dessa fall genom arvslagstiftningen. Vi som står bakom det särskilda yttrandet har dock inte velat motsätta oss en prövning av arvsfrågan, om en översyn av ärvdabalken eller annat rättsområde ändå skulle komma till stånd längre fram, t.ex. av andra skäl än hemmadöttrarnas situation. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är visserligen sant att denna grupp, som utskottets högt värderade ordförande sagt, inte är en enhetlig eller klart avgränsad grupp. Det är riktigt att det kan vara helt olikartade arbetsförhållanden, skillnader i fråga om omfattningen av arbetet, ersättningen för detta och över huvud taget de ekonomiska förhållandena osv. som gör att man inte helt kan tala om att det är en klart avgränsad grupp. Men dessa förhållanden bör väl inte utgöra ett hinder för att en civilrättslig lagstiftning skall ge möjlighet åt den som kan styrka att det föreligger en arbetsinsats att kunna få en ersättning, när det finns tillgångar i ett bo. Jag har erfarenhet av det rent praktiskt, jag har haft kontakt med det på mycket nära håll. Jag kan ta som exempel ett dödsbo där det finns två syskon. Det ena av dessa har gått hemma och skött sina föräldrar. Boets behållning kanske är 50 000 kronor. Då säger den som inte har varit Nr 36 hemma, med stöd av lagen: Vi skall dela lika. Då får den som har gått Onsdagen den hemma och skött sina föräldrar inte någon ersättning för detta sitt 8 mars 1972 utförda arbete. Kan det vara riktigt? Absolut inte. Man säger kanske att man kan gå till domstol. Det är inte så enkelt. Jag har studerat olika domslut under den senaste tiden och funnit att domstolarna är mycket hårda i sina bedömningar. Det skall föreligga ett klart avtal för att domstolen över huvud taget skall kunna gå med på att ersättning skall utgå, och det är i ytterst få fall som man kan påvisa att vederbörande har vunnit vid en domstolsprövning. Det är sådana fall som jag har velat komma åt. Jag är medveten om att man inte löser hela problemet genom detta, men man löser ett ganska viktigt problem för de människor som berörs av detta.

Herr talman! I utskottsbetänkandet har vi gett uttryck för stor förståelse för den här gruppen medborgare. Herr Börjesson i Falköping har också medgivit att så är fallet.
Och det är just detta förhållande jag vill ändra på.
Det saken gäller är att kunna fånga in den här problematiken i lagtext, och på den punkten har herr Börjesson, såvitt jag kan förstå, inte tillfört debatten något egentligt bidrag, som skulle kunna lösa det problemet. Jag tycker för min personliga del att det är alltför svårt av formella skäl att klara en sådan lagstiftning, och det är därför som vi i varje fall tills vidare ställer oss avvaktande.
Herr talman! Jag kan ge utskottets ordförande rätt i att utskottsmajoriteten och det särskilda yttrandet andas välvillighet till våra hemmadöttrar. Denna motion är ju gammal. Den har återkommit vid en lång rad av riksdagar. Jag vill konstatera att välvilligheten har ökat i samma takt som hemmadöttrarnas antal har minskat.

Herr talman!

Som det har erinrats om av motionären, har motionen förekommit här i riksdagen många gånger tidigare, men den har aldrig vunnit riksdagens bifall. Även denna gång är utskottet på det klara med att syftet med motionen är behjärtansvärt — det har redan sagts — men anser samtidigt att de tidigare bedömningarna har varit riktiga, nämligen att det inte kan anses rationellt att lösa problemet med en lagstiftning på det sätt som 63 motionären och reservanterna här anvisar. I ärvdabalken vill lagstiftarna och även allmänheten gärna ha klara och bestämda regler för hur arv skall skiftas. Genom detta tillägg skulle det komma med ett diffust element, en skälighetsbedömning av svårtolkad art, som säkert skulle skapa underlag för många processer. Som redan socialpolitiska kommittén påvisade för tio år sedan och som första lagutskottet därefter framhöll i sin skrivning är den kategori det här gäller ingen enhetlig grupp. En husföreståndarinnas arbete kan ha varit mer eller mindre omfattande eller behövligt. Arbetsinsatsen kan ha betingats av särskilda personliga skäl. Den försörjning i form av bostad, mat, fickpengar, resor m.m. som må ha utgått kan ha varit av bättre eller sämre beskaffenhet. Den arbetande kan ha en god egen ekonomi eller kan vara berättigad till arv eller testamentslott efter den avlidne. Första lagutskottet ansåg det därför inte vara möjligt att komma till rätta med problemet genom en enhetlig lagreglering. Vid tidigare behandlingar i riksdagen har det även pekats på att motionen i alltför hög grad har fäst sig vid situationen vid ett dödsfall. Den som har utfört vårdnadsarbete i hemmet måste ju rimligen komma i samma besvärliga situation, därest änklingen eller vem det nu är skaffar sig en ny hushållerska eller säljer hemmet och flyttar till ett vårdhem, till en temporär åldringsbostad eller till något annat av barnen, om det nu gäller en hemmadotter.

Blir på så sätt en viss lön garanterad hemmadottern kanske hon också får en något bättre ersättning från försäkringskassan vid eventuellt inträffad sjukdom, och det kan även bli någon poäng för hennes tjänstepension. Att i bästa fall få ut arbetsersättningen hopklumpad till det år då husbonden eller fadern avlider verkar inte gynnsamt för de här nämnda förmånerna och det blir nog inte heller fördelaktigt för arbetstagaren ur inkomstskattesynpunkt. Det torde vara mera i samklang med den allmänna samhällsutvecklingen att den ärade motionären, i stället för det återkommande förslaget om tillägg i ärvdabalken, försöker verka för att de som utför arbete av detta slag genom överenskommelse mellan parterna blir garanterade någon form av årlig ersättning. Häremot kan givetvis invändas att det i de flesta fall när dessa problem aktualiseras helt enkelt inte finns ekonomiska möjligheter att ge skälig ersättning till den som sköter hemmet. I dessa fall får man nog lita till samhälleliga sociala åtgärder. Hemhjälpen i kommunerna har under senare år byggts ut, och även anhörig som utför samarituppgifter får numera timersättning för sitt arbete. När långtidssjuka personer vårdas i hemmet utgår ersättning från landstingen. De större möjligheterna att erhålla förtidspension kan även komma väl till pass för den som utfört arbete i hemmet men som råkar i en besvärlig situation och kanske har svårt att hävda sig på den allmänna arbetsmarknaden, om hemmet av någon anledning upplöses. Det förtjänar också erinras om att KSA-utredningen i sitt under fjolåret avgivna betänkande föreslår att oavlönat hemarbete skall kunna vara kvalificerande för erhållande av kontant stöd under den tid som går innan något nytt arbete kan erhållas. Vikten av att dessa intentioner kommer till förverkligande genom en Kungl. Maj:ts proposition bör understrykas. Kontentan av utskottets resonemang är att motionärens förslag inte är lämpligt att realisera utan att man måste lita till andra åtgärder för att söka lösa dessa betydelsefulla problem på ett hyggligt sätt för den grupp det här gäller.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Svedberg att jag frenetiskt arbetar med att försöka hjälpa hemmadöttrarna så att ett avtal kan upprättas för dem eller deras anställningsvillkor regleras. Därigenom skulle de undvika att komma i sådana situationer som jag nämnt om. Det är givet att A och O är att de får betalt för sitt arbete. De fall det är fråga om är enbart sådana där det finns tillgångar i boet och där de inte erhållit full betalning för sitt arbete. Det är här man kan lösa problemet genom att införa ett tillägg i ärvdabalken för att de därmed skall få laglig rätt till ersättning. Jag kan i detta sammanhang inte bortse från att man i Norge är mera liberalt inställd till dem som utför ett vårdnadsarbete bland anhöriga, dvs. hemmadöttrarna. Om dödsbodelägarna är ense om att anhörig eller annan närstående för sitt arbete skall få gottgörelse från boets medel, accepteras detta lönekrav som en skuld i bouppteckningen. Om dödsbodelägarna bestrider ersättningskravet, blir det domstolens sak att pröva ärendet. Enligt norsk rättspraxis håller man inte så strängt på formaliteterna. Bedömer domstolen att ett arbetstagarförhållande förelegat, brukar kraven bifallas även om skriftligt eller muntligt avtal härom inte träffats under arbetsgivarens livstid. Ersättningskravet betraktas således som en skuld till dödsboet. Det finns därför all anledning att fråga sig, varför man inte i Sverige kan ha en lika liberal syn på hemmadöttrarna som man har i Norge.
Herr talman! Med all respekt för norsk lagstiftning och rättspraxis — i många stycken närmar den sig vår egen — vet jag inte om en lag med ett visst syfte som skulle verka fördelaktigare i vissa avseenden och ofördelaktigare i andra skulle få bättre verkningar enbart därför att den finns i ett annat land. Om man skall få fran en rättvisande bedömning, måste man nog även ta hänsyn till den sociallagstiftning och övriga välfärdsanordningar som är rådande i de bägge länderna.

Herr talman! ”Sänk pensionsåldern till 65 år för folkpensionärerna och höj folkpensionerna så fort våra resurser medger och i den takt som i framtiden kan bli möjlig. Genomför man en sådan pensionsreform, kan man få ordning och rättvisa när det gäller den största fråga som skall behandlas vid årets riksdag.” Med dessa ord inledde centerns dåvarande gruppledare Torsten Bengtson, nu förste vice talman i denna kammare, sitt anförande i remissdebatten den 28 januari 1959. De orden är en lämplig inledning också när vi går att behandla socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 år 1972 i anledning av motioner om sänkt pensionsålder m.m. Med rätta kan det sägas att detta är ingen ny fråga. Vi har diskuterat den många gånger här i riksdagen. År efter år har vi från centern rest kravet om en sänkning av pensionsåldern. Den är fortfarande den största och mest angelägna sociala rättvisefråga som vi har att lösa. Förändringar och förbättringar har skett inom det sociala området. Det föränderlighetens samhälle som vi lever i ställer nya krav på samhället för att bereda medborgarna en tillräcklig och fullgod trygghet. Beslutet år 1962 om väsentliga förändringar i sociallagstiftningen kom därvid att betyda viktiga förbättringar i flera avseenden. Också då gavs från centerhåll klart besked om vår syn på frågan om sänkt pensionsålder. Jag citerar från debatten i första kammaren den 16 maj 1962: ”Vad sedan pensionsåldern beträffar finns det anledning att i dag säga ut, att vi i centerpartiet har den uppfattningen, att man måste sikta mot en sänkt pensionsålder också inom folkpensioneringen. Ett motiv för ATP var ju att man skulle skapa likställighet mellan arbetare och statsoch kommunalanställda samt tjänstemannagruppen. Jag respekterar den synpunkten, men jag tror att också frågan om pensionsåldern måste komma med i blickfånget. Långtidsutredningen har signalerat att vi skall få en väsentlig standardhöjning framöver — — — ett sätt att ta ut en del av standardhöjningen skulle vara att sänka pensionsåldern för folkpensionärerna.” Jag skall sedan inte göra någon kronologisk uppräkning av denna frågas behandling under 1960-talet, dock med ett undantag. Den 24 november 1965 ställde jag följande fråga till statsrådet och chefen för socialdepartementet: ”Har Statsrådet för avsikt att genom ytterligare tilläggsdirektiv till pensionsförsäkringskommittén låta utreda frågan om en sänkt allmän pensionsålder? ” Med hänsyn till såväl innehåll som form kan det vara värt att påminna om svaret som statsrådet och chefen för socialdepartementet, herr Aspling, lämnade den 30 november 1965: ”Herr Eric Carlsson har frågat om jag avser att genom ytterligare tilläggsdirektiv till pensionsförsäkringskommittén låta utreda frågan om en sänkt allmän pensionsålder. Svaret är nej.” Svaret blev nej den gången, och det har varit samma nej varje gång frågan varit uppe till behandling här i riksdagen. Det gäller tiden såväl före som efter år 1965. Alltid samma nej. Centern har i motioner aktualiserat frågan om en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Utskottet har avstyrkt och riksdagsmajoriteten har avslagit våra motioner varje gång efter långa debatter. ”Svaret är nej” har upprepats år efter år enligt högt föredöme. Men varför envisas vi då med att komma igen år efter år med denna fråga? Helt enkelt därför att frågan om en sänkning av pensionsåldern är den största och mest angelägna rättvisefråga som vi har att lösa i detta nu. En sänkning av pensionsåldern till 65 år är ett tack till och ett erkännande åt alla dem som gått ut i arbetslivet under slutet av 1910-talet och början av 1920-talet och som fyllt sitt liv med tungt arbete och som med sitt arbete och med sina insatser lagt grunden till dagens Välståndssverige — jag höll på att säga så kallade Välståndssverige. För mig som växt upp i Fattigsverige, som har upplevt detta både bokstavligt och bildligt från pojkåren och som tillhör blåblusarnas och de valkiga nävarnas folk, är det självklart att rättvisa måste skapas åt dessa grupper genom en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Det är att djupt beklaga att riksdagen inte kunnat samla sig till det krafttag som erfordras för att lösa denna rättviseoch jämlikhetsfråga. Den nuvarande lagstadgade pensionsåldern, som är 67 år, har gällt sedan år 1914. När beslutet därom fattades år 1913 var det en stor och djärv reform, även om de då utgående pensionerna i våra ögon är små och obetydliga. : Men vad har inte skett sedan år 1914! Vi har fått en lagstadgad arbetsvecka, som från att omfatta 48 timmar övergått till en femdagarsvecka om 40 timmar. Dessutom har semestern tillkommit, och den har från att under den första trevande tiden ha omfattat 3 dagar ökat till 24 dagar. Arbetsinkomsterna har förbättrats så att de blivit helt andra än tidigare. Mycket har ändrats och förbättrats inom arbetslivet samtidigt med att som en följd av kraven på effektivitet och höjda prestanda fordringarna på arbetsinsatserna ökat. En sak är emellertid oförändrad: den allmänna pensionsåldern är fortfarande 67 år, såsom när den infördes år 1914, alltså för 58 år sedan. När vår egen tid blir historia kommer man säkerligen att fråga sig varför Sverige blev ett av de länder som länge hade den högsta allmänna pensionsåldern i västvärlden. Man kommer att ställa den frågan mot bakgrunden av att det så ofta nu påstås att Sverige är ett föregångsland på socialpolitikens område. Ännu märkligare kommer det att te sig att det var socialdemokratin som trots talet om nya djärva mål och trots att den sade sig lyssna till rörelsen saknade vilja och målsättning att sänka pensionsåldern till 65 år, så att frågan måste återkomma år efter år i riksdagen. Det skall erkännas att det sedan riksdagen år 1913 fattade beslutet, detta sekels största sociala insats, att införa en allmän folkpensionering från 67 års ålder har skett åtskilligt på pensioneringens område. Grupp efter grupp har genom avtal tillförsäkrat sig lägre pensionsålder och ökade förmåner. Visserligen har det hetat att det varit fråga om löneförmåner för dessa grupper, men til syvende og sidst har det varit folkhushållet som fått klara detta genom de tjänster och nyttigheter som åstadkommits ute i arbetslivet. Att önskemål finns om en lägre pensionsålder dokumenteras i sin tur av att LO och Arbetsgivareföreningen den 22 juni 1971 träffat avtal om en värdesäkrad pension från 65 års ålder.

De har tidigt gått ut i arbetslivet. De har i botten en sexårig folkskola och ibland knappt det. När skolan var slut och man skulle gå ut i arbetslivet var man glad om arbete stod att få. Man har fått ta de tunga jobben, den långa arbetstiden och den lägsta inkomsten — det är ändå til syvende og sidst ett låginkomstproblem — och man har fått finna sig i den högsta pensionsåldern. När vår egen tid blir historia kommer man att förvånas över att Sveriges riksdag år efter år avslog välmotiverade framställningar om sänkning av pensionsåldern. Och förvåningen blir säkerligen större när man finner att riksdagens nej innebar nej till en sänkning av pensionsåldern för dagens 60—6S5-åringar, dvs. grupper som har 50 år och mer av arbete bakom sig. Riksdagens nej har också inneburit att en rad åldersgrupper fått sina förhoppningar om pension vid 65 års ålder grusade. Herr talman! Riksdagens ständiga nej till sänkt pensionsålder ter sig för många människor som ett svek mot dem. Det upplevs med bitterhet av många människor i detta land. Gå ut till dagens 60—6S-åringar i järnbruken, i skogen, i de tunga stressande jobben — gå ut till kvinnorna, som har ett liv av arbete bakom sig, och lyssna på deras röster! Lyssna verkligen på vad de har att förtälja! Jag försäkrar, ärade kammarledamöter, att ni då kommer att finna att det är en stor och angelägen fråga som vi diskuterar i dag. Lyssna till rösterna! De är inte högljudda — dessa människor är inte vana att ställa krav, men de är vana att arbeta. För dessa människor är pensionsåldern en stor fråga, som de väntar skall lösas nu, inte i en oviss framtid, när frågan saknar betydelse för de nu aktuella åldersgrupperna. Det är mot den bakgrunden som centern i motionen 58 vid årets riksdag kräver att pensionsålderskommittén skall erhålla tilläggsdirektiv, innebärande att målsättningen för kommitténs arbete skall vara en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år samt att denna fråga skall behandlas med förtur av kommittén. Att det skall ske med skyndsamhet är också nödvändigt. Riksdagen måste snarast få möjlighet att fatta beslut i denna vår mest angelägna sociala fråga. Utskottet har i sitt betänkande hänvisat till utredningens direktiv, som är både omfattande och mångordiga. Att de dessutom saknar en klar målsättning i fråga om pensionsåldern gör inte saken bättre. Utskottet skriver: ”Som framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen har pensionsålderskommittén ett mycket omfattande utredningsuppdrag. Däri ingår nämligen att undersöka hur nuvarande regler för ålderspension inom såväl folksom tilläggspensioneringen svarar mot de behov och önskemål som finns hos skilda grupper och att överväga om en allmän sänkning av pensionsåldern ger den från social synpunkt bäst motiverade användningen av de resurser som kan sättas in. Utredningen har att väga angelägenheten av en sänkning av pensionsåldern mot andra reformönskemål och belysa föroch nackdelar av en sådan sänkning från såväl den enskildes som samhällets synpunkt. Den skall också — parallellt med pensionsfrågan — pröva frågan om standardsäkring inom den allmänna pensioneringen. Enligt särskilt uttalande i direktiven bör utredningen redovisa resultatet av sitt arbete i ett sammanhang.” 3 Får jag ställa frågan: Var finns målsättningen om en sänkning av pensionsåldern? Man skall väga angelägenheten av en sänkning av pensionsåldern mot andra reformönskemål. Vilka reformönskemål är man ute efter? Är det att ändra reglerna för ATP-pensionen? Är det en jämlikhetsfråga som är mera angelägen än en sänkning av pensionsåldern? Utskottet anger inte vad som avses med detta dunkla uttalande. Man säger endast att det är till fördel att pensionsåldersfrågan blir allsidigt belyst. Av den anledningen är det uppenbarligen nödvändigt, säger utskottet också, att arbetet kan bedrivas förutsättningslöst utan på förhand bestämda lösningar. Vill man ingenting eller har man den meningen att detta med pensionsåldern är en underordnad fråga? Det vore värdefullt att få ett besked på den punkten. Var står egentligen herr socialministern i denna fråga? Och var står regeringen? Var utskottet står vet jag ändock en del om. I Kramforsmanifestet — regeringsprogrammet till 1970 års val — heter det: ”Vi vill pröva såväl frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder.” Herr talman! Möjligheten finns redan i dag att pröva frågan om pensionsåldern. Man kan pröva den på ett positivt sätt genom att riksdagen följer centerreservationen och ger ett besked till utredningen om att pensionsåldern skall sänkas till 65 år. Sedan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen träffade sitt avtal om sänkning av pensionsåldern till 65 år har några nya synpunkter tillförts debatten, synpunkter som kan vara värda att ägna ett par ord åt. I ett antal tidningar och tidskrifter har anförts att nu behövs inget beslut om pensionsåldern. Det finns viktigare reformer, säger man. Vilka är det som för den debatten, vilka är det som för pennan här? Det är väl ingen tvekan om att alla dessa som för till torgs dessa meningar, de har sin pensionsfråga löst. Det må gälla redaktörer, ombudsmän eller LO-funktionärer, TCO och SACO-anslutna — för dessa människor är det inget problem. Men tankar om solidaritet och jämlikhet, det är ord som används vid lämpliga tillfällen, dock inte när det gäller de människor och kvinnor som är direkt berörda av frågan om en sänkt pensionsålder, de som har 67 år som pensionsålder. Vi har inte råd med denna reform är ett annat argument som anförts. Vi har inte råd! Därom är man ense alltifrån de mörkblå moderaterna ute på högerkanten till de mörkröda radikalerna på vänsterkanten. Här förenas höglöneklasserna och vänsterradikalerna. Från helt olika utgångspunkter har man samma reaktionära filosofi — och den går ut på att ”har vi bara fått vårt och väl det, så har vi inte så djupt intresse för andra”. Är det något som vi har råd med, så är det väl att ge rättvisa åt dessa grupper som jag har nämnt, dessa grupper som verkligen burit de tunga jobben, dessa människor som med sin arbetsinsats burit upp detta samhälle och gjort insatser som ligger femtio år och mera bakåt i tiden. Andra grupper får full pension efter trettio tjänsteår. Ett annat argument som också förs fram är att centern med sitt krav på sänkt pensionsålder vill förmena de gamla att arbeta. Man blir nästan patetisk när man talar om den rörliga pensionsåldern på ett sätt som om en sänkning av pensionsåldern inte är någon stor fråga längre. Vi har aldrig sagt nej till rörlig pensionsålder, men vi har sagt ja till 65 år som pensionsålder och att man skulle ha en rörlig pensionsålder däromkring. Vi har sagt ifrån att man inte skall tvingas att vara kvar i arbetet längre än till 65 år. Man skall ha den valfriheten och den möjligheten. Efter fjolårets pensionsdebatt förklarade en högutbildad akademiker, att det t.o.m. var skadligt med en sänkt pensionsålder, och det har upprepats i en tidning från medicinskt håll i dessa sista dagar också. Jag måste bekänna, herr talman, att jag har frågat mig: Hur skall man tolka uttalanden av detta slag? Är det utslag av en skrämmande självgodhet eller saknar man kontakter med verkligheten och med dagens arbetsliv? Gå ut till de människor som det rör sig om här och titta på deras fysiska status! Många av dem är på gränsen till att få förtidspension, men de har svårt att få en sådan också, och många frågar sig: Hur skall man kunna orka vara kvar i arbetet till 67 år? Det är en annan bild av verkligheten som man vill redovisa i dag genom uttalanden av det slag som här har förekommit. Industrijobben, de tunga jobben, tillhör inte de mest lättrekryterade områdena i dag. Från den utgångspunkten är det angeläget att ge status åt de kroppsarbetande yrkena. En viktig del därvidlag är pensionsfrågan — både en sänkning nu till 65 år och dessutom ytterligare insatser enligt det särskilda yttrande som vi centerrepresentanter fogat till utskottsbetänkandet. Det heter däri: ”Som framhålles i utskottsbetänkandet är det angeläget att arbetstagare under jord i gruva pensioneras tidigare än andra. Utskottet anser att frågan om en ytterligare sänkning av sådana arbetares pensionsålder bör kunna åstadkommas genom avtal mellan berörda parter. Den nu mest näraliggande och angelägna lagstiftningsreformen är sänkningen av den allmänna pensionsåldern. När denna reform genomförts finner vi det angeläget att frågan om lagstiftning om ytterligare sänkning av pensionsåldern för underjordsarbetare prövas, därest inte tillfredställande lösningar åstadkommits avtalsvägen. Därvid bör övervägas åtgärder för sänkning av pensionsåldern även för andra grupper med särskilt hårt eller pressande arbete.” Bakom detta särskilda yttrande ligger också mina egna erfarenheter av hur människor slits ned i ett tungt och pressande arbete. Teknikens framsteg med utvecklade processmaskiner skonar minsann inte människorna. Här är det både fysiska och psykiska påfrestningar som alltför litet beaktas i sammanhanget. Hur många gånger har inte jag — och jag tror också många andra av kammarens ledamöter — mött frågorna: Hur blir det med den sänkta pensionsåldern? Varför har inte den frågan lösts för länge sedan? Saknar riksdagsledamöterna kontakt med verkligheten? Här talas det i valtider om allt gott man vill göra. Var finns de unga lejonen, som engagerar sig i frågor som rör omvärlden? Har de inte sett hur arbetslivet ter sig i vårt eget land, hur människorna har det på många områden? Har man inget sinne och ingen känsla för oss, säger man, som dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år gör vår arbetsinsats? Vi fick inte gå i skola, säger dessa människor som här ställs utanför. Vi har arbetat och slitit ut oss. Hur menar ni att vi skall kunna stå ut till 67 år? Och hur många har inte sagt: Det var åren efter 65 som tog knäcken på mig. Herr talman! Jag har upprepade gånger sagt: Frågan om en sänkning av den allmänna pensionsåldern är den viktigaste sociala fråga vi i detta nu har att lösa. Det är en rättvisefråga, en jämlikhetsfråga som riksdagen borde ha löst för länge sedan. Det har gått många solvarv sedan vi i centern första gången aktualiserade denna viktiga fråga. Och den är lika viktig, lika angelägen nu som den var när vi aktualiserade den och som den har varit under hela 1960-talet. Det är nu år 1972, och ännu är denna rättvisefråga om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år olöst. Det finns ett gammalt talesätt som säger: Rättvisan segrar till slut. Man kan tvivla på det när man ser hur denna fråga har handlagts. Men det brukar ändå vara så att rättvisan segrar till slut, och jag tror att det blir så också i detta fall. Det går inte att stå emot det tryck som finns utanför detta hus. Mångas tankar går i dag till riksdagen med en förhoppning om att det äntligen skall fattas ett positivt beslut om pensionsåldern. Ett bifall till reservationen 2, som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4, innebär att riksdagen lägger fast en klar målsättning att pensionsåldern skall sänkas från 67 till 65 år, att denna fråga skall behandlas med förtur samt att riksdagen därmed snarast möjligt kommer att fatta beslut i denna fråga. Jag betonar än en gång, herr talman, att en stark opinion ute i landet fordrar att vi äntligen bringar denna fråga till en lösning. Vi i centerpartiet delar helt uppfattningen att pensionsåldern skall sänkas från 67 till 65 år. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2, avgiven av centerpartirepresentanterna i utskottet.